Herr talman! Jag lyssnade länge, noga och tålmodigt på vad statsministern hade att säga. Det var som vanligt ett väl genomfört och vackert skrivet anförande. Vilket mandat fick vi av väljarna, frågade Olof Palme sig själv och gav ett föga sanningsenligt svar. Får jag hjälpa Olof Palme att komma ihåg vad det var för mandat som ni begärde av väljarna, vad det var för ett mandat som ni 79 fick och på vilket sätt ni nu förvaltar det mandatet? Ni begärde och fick ett mandat att trygga reallönerna. Det förvaltar ni genom att sänka dem med 4 0. Ni fick ett mandat att sätta stopp för inflationen. Det förvaltar ni genom att fördubbla inflationen. Ni fick ett mandat att slå vakt om barnfamiljerna. Det förvaltar ni genom att öka barnfamiljernas levnadsomkostnader med 4000 å 5000 kr. per år. Ni begärde och fick ett mandat att slå vakt om pensionärerna. Det förvaltar ni genom att lura pensionärerna på 4 20 priskompensation. Ni begärde och fick ett mandat att se till att budgetunderskottet skulle sänkas. Det förvaltar ni genom att öka budgetunderskottet med 20 miljarder kronor. Ni begärde och fick ett mandat att i största allmänhet sätta stopp för mittenregeringens åtstramningspolitik och få ordning på ekonomin. Det förvaltar ni genom en hårdare åtstramningspolitik än någonsin tidigare och med hjälp av en devalveringspolitik som har alla utsikter att misslyckas. Många sade i valrörelsen, när solen sken som varmast över de socialdemokratiska valmötena, att antingen måste socialdemokraterna, om olyckan skulle vara framme och de vinner valet, slå världsrekord i svikna vallöften, eller också kommer de att föra Sveriges ekonomi in i ett veritabelt kaos. Det var så att säga att välja för de insiktsfulla mellan pest och kolera. Vad vi nu upplever är både pest och kolera — både svek och kaos. Det var nu regeringen skulle visa att den kunde regera. Nu skulle det vara slut på långbänkar och parlamentariskt prassel. Nu skulle också de berömda fyra löftena infrias och momsen höjas med 2 20. Men ännu i talande stund vet vi inte om regeringen får igenom sina heliga förslag. Den stora, starka, socialdemokratiska regeringen dinglar som en julgranspepparkaka i vpk:s röda silkessnöre. Kan man inte förmå vpk att på det ena eller andra sättet svika sina löften till sina väljare att inte höja momsen, tvingas socialdemokraterna att fullborda sin svekliga framfart. Då blir det ingenting av med de utlovade förbättringarna i sjukoch arbetslöshetsförsäkringen och inga nya pengar till kommunerna. Pensionärerna får finna sig i att en organisation som kallar sig PRO sålt bort 4 96 priskompensation, utan att de får någon förbättring i värdesäkringen. Hela lagret av färggranna och löftesbemängda valaffischer hamnar på sopbacken. Det är, herr talman, inte någon vacker gran vi ser. Gren efter gren barrar betänkligt, trots att granen är nästan alldeles nyhuggen. Vad vi bevittnar visar tydligare än någonting annat att regeringen hela tiden saknat ett hållbart alternativ till den ekonomiska politik som folkpartiet var med att föra i mittenregeringen. Vad värre är, nu försöker regeringen rädda sig kvar i kanslihuset genom att bita huvudet av skammen när det gäller voteringsordningen i riksdagen. Tvärtemot sina egna länge och med kraft hävdade principer hotar man nu öppet med att rösta fram kommunisternas förslag som motförslag för att därmed tvinga oss andra att lägga ned våra röster. Herr talman! Så långt har det gått, att det är till kommunisterna vi måste ställa vårt hopp att den majoritet hos riksdag och folk som säger nej till momsen inte skall bli bortspelad av en maktfullkomlig socialdemokratisk Nr 50 Det vore en seger för den politiska anständigheten om regeringen förlorade detta ynkliga spel. Men framför allt vore det en seger för Sveriges ekonomi. Att höja skatten för att slippa besparingar är nämligen en mycket dålig politik. Underskotten är i sig ett bevis för att medborgarna inte vill eller inte kan betala för de utgifter vi redan tagit på oss. Att då höja moms och andra skatter, inte för att betala av underskotten utan för att öka utgifterna ännu mer, är inte bara att kringgå problemen, det är att svårt förvärra dem. Det är också alldeles klart att de besparingar regeringen inte har mod att göra nu kommer den att tvingas till längre fram. De ingrepp i statsbudgeten man då behöver göra kommer att få tidigare besparingspaket att te sig som kamerala futtigheter. Tror regeringen att den kan slippa undan helt och hållet, måste den förlita sig på en snabbare tillväxt i ekonomin än någon seriös bedömare tror är möjlig. Herr talman! Förmodligen inser regeringen också själv att det är så. Det är inte insikterna om det ekonomiska allvaret det är fel på. Felet är att man saknar mod att föra den politik dessa insikter kräver. Det verkar som om all den tuffhet socialdemokratin var mäktig gick åt i den karska valrörelsen. Sedan dess återstår bara en härva av svikna löften och förvirrade ekonomiska ingrepp. Till de insikter jag tror att socialdemokraterna har men som de tycks vilja göra allt för att förtränga hör att 1950 och 1960-talen var unika i ett historiskt perspektiv. Då var alla fördelar på Sveriges sida. Världshandeln växte och hade stort behov av svenska exportprodukter. Energipriserna var jämna och låga. För våra viktigaste industrigrenar var de nästan försumbara. Vårt teknologiska försprång höll fortfarande i sig. Tillväxten i ekonomin var jämn och relativt hög. Det var gott om jobb, men ont om arbetskraft. Det var, för att anknyta till det Olof Palme hade att säga, ordning på den svenska ekonomin på denhär tiden, som Olof Palme i all sin blygsamhet kallar den socialdemokratiska epoken. Hur skulle det vara, Olof Palme, med litet ödmjukhet? Hur skulle det vara om internationalisten Olof Palme viskade i den svenska regeringschefens öra att det faktiskt inte bara var Sveriges förtjänst att Sverige hade det så bra på den tiden — kanske inte ens de svenska socialdemokraternas? Kanske är orsaken till att vi då hade lägre underskott i statens budget, och kanske inget underskott alls i vår bytesbalans, en helt annan än den Olof Palme själv orerade om i sitt anförande. 1970-talet innebar ett helt nytt slags verklighet — dock inte, som Olof Palme försöker få oss att tro, därför att vi då fick icke-socialistiska regeringar i Sverige, utan därför att den internationella tillväxten över lag sjönk, världshandeln stagnerade och inflationen och arbetslösheten steg dramatiskt. Svåra strukturproblem drabbade just de basindustrier som länge varit de viktigaste bidragsgivarna till det svenska välståndet. En viktig orsak var de båda oljeprischockerna, som inom loppet av ett halvt decennium 81 skapade en helt annan ekonomisk världsordning. Inte den bättre världsordning som vi drömt om och arbetat för, utan en sämre och nästan kaotisk. Till bilden hör också viktiga sociala förändringar. Människorna känner i dag oro inför framtiden. Misstron mellan länderna växer, och i kapp med den ökar kapprustningarna. I stället för att bli ett utvecklingsårtionde för de fattiga länderna, har 1970-talet blivit ett de svikna förhoppningarnas årtionde. I stället för ett årtionde av fördjupad ekonomiskt samarbete mellan länder med olika utvecklingsgrad och politiskt system, har vi fått uppleva farliga tendenser till isolationism, protektionism, sammanbrott i det internationella valutasystemet och ökande politiska spänningar. Olika länder har på grund av varierande politisk inriktning och tradition försökt möte de här problemen på olika sätt. Redan detta har i sig gjort det besvärligare att komma till rätta med svårigheterna. I Sverige satsade vi på att problemen var tillfälliga, att det handlade om en visserligen ovanligt djup men ändå överkomlig konjunktursvacka. Med den s.k. överbryggningspolitiken som rättesnöre försökte vi låna oss ur krisen. I konservativt styrda länder som USA och England tror man på teorin att det är den stora penningmängden som är roten till problemen. Resultatet har blivit en åtstramning som inte stått 30-talspolitiken efter i fråga om social brutalitet. I andra länder har man sökt lösningen i en mer central planering och administrativ styrning av ekonomin. Båda patentmedicinerna har visat sig vara lika verkningslösa. Tillväxten har uteblivit, budgetunderskotten har växt och arbetslösheten har ökat dramatiskt. Med facit i hand tvingas vi erkänna överbryggningspolitikens svagheter. Det gladde mig att höra att även Olof Palme numera gör det. Vi byggde så att säga en bro med bara ett landfäste. På den andra sidan fanns inte den uppgång i konjunkturen som vi trodde oss kunna haka på. Vi lånade till en stor investering i fortsatt hög sysselsättning och oförändrad välfärd. Men den tillväxt vi vant oss att lita till kom aldrig tillbaka, varken hos oss eller i omvärlden. Däremot har underskotten fortsatt att växa, både hos oss och i andra länder. Både socialdemokraterna och vi andra får ta på oss ansvaret för en del av det som varit. Både vi och de har förklaringar. Vi förstod inte hur djup krisen var när överbryggningspolitiken inleddes, och vi kunde inte veta att den skulle fördjupas på nytt i början av 1979. I dag får dock socialdemokraterna ensamma bära skulden för att man ännu inte vill inse vad denna svåra ekonomiska situation kräver. Vad som behövs är en politik som präglas av anpassningsförmåga och flexibilitet. Vi kan inte ensidigt spara oss ur krisen. Lika litet kan vi ensidigt expandera oss ur den. Vi måste spara och arbeta. Hur ogärna vi än vill erkänna det kan Sverige inte styra den ekonomiska utvecklingen. Vi måste inse att utvecklingen ute i världen är styrande också för oss. Det råder, herr talman, storm på ekonomins världshav. Skall vi inte gå under i vågorna, måste vi ha en strategi för överlevnad. Det fanns anvisningar för en sådan i den socialdemokratiska krisgruppens analyser, men de saknas dess värre nästan helt i den socialdemokratiska regeringens praktiska politik. Folkpartiet har aldrig accepterat tanken att krisen skulle kräva att vi Nr 50 nedrustade den svenska välfärdspolitiken. Vår politik går ut på att försöka Onsdagen den rädda välfärden. Det handlar inte om att överge den aktiva fördelningspo 15 december 1982 litiken. I stället handlar det om att göra den effektivare genom att koncentrera de resurser vi har till dem som har de största behoven. Dessutom är det nödvändigt att vi koncentrerar mer av politisk fantasi och politisk energi på de resursskapande åtgärderna, annars finns det till sist kanske ingenting annat kvar att fördela än underskotten. Det handlar inte heller om att överge den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Men tror vi att resurserna för denna och för andra angelägna sociala ändamål är oändliga, får vi ingenting över för de produktiva satsningar som skall skapa de varaktiga jobben. Kalhuggning går för sig, om man sörjer för återväxten. Glömmer man det, blir rikedomen kortvarig. Efter den blir förfallet ofrånkomligt. Sverige är en blandekonomi. Det är den som gjort oss rika. Motorn i vår ekonomi och den ekonomiska grunden för vårt välstånd är den socialt inriktade marknadsekonomin. Det är därför det är viktigt att bevara och förstärka marknadsekonomin. Det gör man inte med hot om kollektiva löntagarfonder, genom att fördyra företagens kapitalförsörjning med utdelningsskatt och försämrade villkor för aktiesparandet. I regeringsställning tog vi viktiga steg mot en bättre fungerande arbetsmarknad och en friare och mera dynamisk kapitalmarknad. Nu raseras allt detta. Den svenska blandekonomin har orkat bära en stor offentlig sektor. Så länge denna växte i takt med den marknadsstyrda delen av ekonomin gjorde den Sverige till ett bättre land att leva i för alla. Fördelningspolitiken var i sig resursskapande. I dag växer de offentliga utgifterna nästan dubbelt så snabbt som bruttonationalprodukten. Regeringen tycks ändå vara totalt likgiltig inför de till sist helt ohanterliga konsekvenser detta för med sig. Också på det här området tog vi viktiga steg under vår tid i regeringen. Budgetunderskotten var på väg att krympa. Nu växer de i stället. Det betyder att vi fortsätter att förbruka mer än vi skapar. Resurserna som skulle behövas för investeringar i framtiden används för överkonsumtion i dag. Som en av PK-bankens ekonomer, Birgitta Swedenborg, skrev i en artikel häromdagen är detta inte bara ett ekonomiskt problem utan också ett moraliskt. Ytterst innebär det nämligen att medborgarna inte är beredda att betala för de utgifter som deras valda ombud i riksdagen röstar för. Det är redan klarlagt att regeringen inte har majoritet i riksdagen för den momshöjning man nu försöker trumfa igenom. Och jag håller helt med Thorbjörn Fälldin när han säger att den alldeles säkert inte heller har majoritet ute i samhället. Och bara i en mycket formell mening har den stöd ens hos de egna väljarna för en utgiftspolitik som spränger alla underskottsramar. Hade man i valrörelsen vågat presentera notan inte bara för de berömda fyra löftena utan för hela löftespolitiken, hade människorna säkert sagt nej. Men man satsade medvetet på att folk inte skulle förstå att det ändå tillsist finns ett samband mellan förmåner och kostnader. Det är djupt oärligt att göra så. Ett ärligt besked till svenska folket är att vi måste spara — men inte bara genom att låta parterna på arbetsmarknaden göra hela jobbet och acceptera kraftiga försämringar av de enskilda människornas arbetsinkomster. Vi politiker måste ta vår del av ansvaret också och föreslå begränsningar i de utgifter som vi kan påverka. Vi kan göra det genom att begränsa automatiken i utgiftsökningarna, genom att effektivisera statsförvaltningen och begränsa byråkratin, genom att minska bidragsgivningen till kommunerna, genom att utvidga avgiftsfinansieringen av offentliga tjänster och genom att minska de stora sociala transfereringarna. För folkpartiet är kampen mot inflationen en annan viktig hörnsten i en framgångsrik ekonomisk strategi. Vi visade i regeringställning att den kampen kunde vinnas. Under de två sista åren halverades inflationen i Sverige. Nu fördubblas den i stället. Det är fråga om en engångsinflation, får vi veta av regeringen — det är dess försvar. Men det är nog ingen som tror på det längre. Regeringens devalveringspolitik kan lyckas under tre mycket viktiga förutsättningar. För det första får ingen stor grupp kräva full kompensation. Löntagarna måste acceptera en kraftig reallönesänkning. För det andra måste regeringen föra en som det heter stram finanspolitik, dvs. minska budgetunderskottet i stället för att öka det. För det tredje måste världskonjunkturen vända uppåt, efterfrågan på de svenska varorna öka och våra konkurrenter avstå från motåtgärder i form av olika slags handelshinder. Det är möjligt att avtalsrörelsen 1983 går hyggligt. Parterna har ju visat en berömvärd lojalitet i sina uttalanden hittills. Men vad är det som säger att deras tålamod håller i sig? År 1984 har de varit utsatta för en inflationstakt på 12315 960 — förhoppningsfullt beräknat — och en reallönesänkning på 4 å5 96. Några resultat i form av ökad sysselsättning har man förmodligen inte sett till. Förmodligen har nya kommunalskattehöjningar antingen genomförts eller aviserats. Inom de branscher som kan dra nytta av devalveringen via ett bättre kostnadsläge har man säkert haft en betydande löneglidning. Vad är det som säger att de stora löntagarkollektiven i det läget fortsätter att finna sig i sänkta eller möjligen oförändrade reallöner? Vi vet att detta måste vara en förutsättning, om devalveringspolitiken skall lyckas. Den andra viktiga förutsättningen är som sagt en stram finanspolitik. Den förutsättningen kommer inte att uppfyllas — det vet vi nu. Redan under detta budgetår kommer vi att få uppleva att underskottet stiger upp till 90 miljarder kronor. Kanske kan regeringen genom diverse bokföringstricks se till att den första egna budgeten inte redovisar en alltför kraftig ökning därutöver. Det hjälper i så fall föga. Underskotten får över huvud taget inte öka. De måste ner. Bara räntorna på den nuvarande upplåningen kostar dubbelt så mycket som det vi får in på den statliga inkomstskatten under ett år. Att kombinera en devalvering med den finanspolitiska släpphänthet som vi nu beskådar är att bädda för ett misslyckande. Herr talman! I det här läget räcker det inte att hoppas på att Nr 50 världsmarknaden skall klara den tredje förutsättningen, dvs. en ökande Onsdagen den efterfrågan på svenska varor. Vi hade redan före rekorddevalveringen ett 15 december 1982 relativt hyggligt kostnadsläge för svenska industriprodukter. Devalveringen har skapat en tillfällig, ytterligare förbättring. Men med andra åtgärder har regeringen sett till att marknaden fungerar sämre. Vi får nu sannolikt inte alls den överflyttning av resurser till den konkurrensutsatta sektorn som var målet för den förra regeringens politik. Resultatet riskerar då att bli snabbare inflation, men ingen produktionsökning. På några punkter har vi kunnat biträda regeringens förslag. En sådan gäller höjningen av barnbidraget. Barnfamiljernas situation är i dag mycket utsatt. Den kommer att bli det än värre, när regeringens nya ekonomiska politik slår igenom fullt ut. Regeringen motiverar barnbidragshöjningen med att man höjer momsen. Vi anser att man bör låta bli att höja momsen. Därför är inte detta för oss en motivering för att höja barnbidraget. Vi föreslår en barnbidragshöjning därför att vi vet att barnfamiljerna tillhör dem som kommer att drabbas hårdast av den förda devalveringspolitiken och av den uppgivna kampen mot inflationen. Det vi sade i valrörelsen står sig dess värre fortfarande. När socialdemokraterna då ropade ut att man skulle slå vakt om barnfamiljerna, avsåg de i själva verket att drämma till dem med den största engångspåfrestning i form av sänkt köpkraft som svenska hushåll någonsin har upplevt. Jag redovisade en huvudräkningskalkyl i valrörelsen som gick ut på att det skulle kosta 4 000 å 5 000 kr. för en vanlig småbarnsfamilj att rösta fram en socialdemokratisk regering. Det har visat sig att den kalkylen står sig. Vi lovade inte att vare sig barnfamiljer eller några andra skulle undgå att känna av den åtstramningspolitik som vi hade som huvudtema i hela valrörelsen, men vi kunde likväl inte tänka oss att det med en socialdemokratisk regering skulle bli fråga om ett dråpslag av den typ som barnfamiljerna nu får uppleva. Vi hade framför allt tänkt oss att åtstramningspolitiken skulle föras på ett rättvisare sätt. Rättvisan i fördelningen, som också Thorbjörn Fälldin var inne på, tillhör det mest stötande i den socialdemokratiska politiken. Ingen standardsänkning och en rättvisare fördelning skulle det bli. Nu blir det i stället en kraftigare standardsänkning än någonsin och en politik som medvetet fördelar från fattiga till rika. Så brukade socialdemokraterna själva beskriva effekten av inflationen innan de kom in i kanslihuset, och så är det naturligtvis också när de väl är inne. Inflationen är som en skatt som tas ut på människors inkomster och besparingar. Men den är en helt godtycklig skatt, inte en skatt efter bärkraft. Den betalas bara av vissa grupper, ofta av dem som har svårast att bära den. Dit hör de vilkas inkomster inte stiger i takt med prisökningarna, de som har satt in pengar på banken eller — inte att förglömma i denna debatt — de som bidragit till betalningen av statens budgetunderskott genom att köpa statsobligationer. De flesta av landets barnfamiljer hör till dem som kommer att drabbas. Det är föga tröst för dem att deras barnbidrag enligt regeringens förslag, som 85 vi i denna del stöder, höjs med några hundralappar, när deras utgifter stiger med tusenlappar. Det är bl.a. därför som vi säger nej till momsen. Det tjänar en barnfamilj ca 1000 kr. om året på. Till detta kommer barnbidragshöjningen på 300 kr. Det är långt ifrån någon full kompensation för de prisökningar som regeringen tvingar på barnfamiljerna. Vi beklagar det, men statskassan tål inte mer. Nu hänger det alltså på voteringsordningen och på vpk, om de ens skall få denna hjälp i en för många barnfamiljer nästan förtvivlad situation. Vi har också, herr talman, gått med på de flesta förslagen till offentliga investeringar och ökade insatser för arbetsmarknadspolitiken. De investeringar man föreslår är i flera fall samma som vi själva skulle ha genomfört. Dubbelspåret till Flemingsberg utanför Stockholm och en utbyggnad av E 6 genom Halland hör dit. Det är insatser som behövs och som låter sig väl försvara i ett ekonomiskt läge där det finns ledig arbetskraft och annan kapacitet. Också de ökade insatserna för beredskapsarbeten och andra sysselsättningsstödjande åtgärder kan försvaras. Allra helst som den kortsiktiga effekten av devalveringspolitiken säkert blir sjunkande sysselsättning. Herr talman! Folkpartiets kritik mot den socialdemokratiska ekonomiska politiken är hård. Regeringen sviker inte bara sina löften under valrörelsen, och därmed sina egna väljare, utan också sitt ansvar för att reda upp landets ekonomi. Detta betyder nu inte, och det hoppas jag framgår av det jag har sagt, att vi accepterar de konservativa recept som skrivs ut både ute i världen och här hemma. Den politiken är oftast socialt totalt okänslig. Med socialdemokraterna har vi omsorgen om de svaga gemensam, även om vi har svårt att se hur den skall kunna förenas med den politik som regeringen just nu för. Med moderaterna har vi värderingarna om betydelsen av friare människor och en friare marknad gemensam. Men vi tror lika litet som tidigare liberala generationer, att konservatismens frihetsbegrepp gagnar andra än de redan fria. Det finns många exempel i moderata samlingspartiets politik på att denna motsättning kvarstår. Besparingspolitiken är nödvändig — jag har utförligt utvecklat varför — men den måste föras med varsamhet om vi skall undvika att dess fulla effekt också drabbar dem som är i störst behov av samhällets stöd. När moderaterna t.ex. förordar nolltillväxt i kommunernas utgifter bryr man sig inte ett dugg om att detta skulle slå hänsynslöst mot kommunernas möjligheter att ge de gamla den vård dessa behöver. Detsamma gäller undervisningen. Moderaterna talar gärna om behovet av kvalitet i undervisningen. Vi gör det också. Vår slutsats är därför att det är mycket oklokt att gå så långt i besparingspolitiken att vi får en sämre skola. Visser försöken med s.k. lärarlösa lektioner just som ett försök. Möjligen har det redan visat sig att det var ett misslyckat experiment. I så fall bör det avbrytas. Men med den hårdhänta moderata besparingspolitik som rekommenderas mot kommunerna riskerar man att behöva införa flera lärarlösa lektioner i stället för färre. Det är dessutom ingalunda entydigt av omsorg om statsfinanserna som det Nr 50 moderata besparingsnitet är så starkt. Moderaterna sparar mera än som behövs för oförändrat budgetunderskott — men inte för att sänka budgetunderskottet ytterligare, utan för att få plats för stora skattesänkningar. I ett kortare perspektiv är skillnaderna mellan krav som ställs här i kammaren -— det gäller också på detta område — kanske inte så stora. Men drar man de fulla konsekvenserna av de olika partiernas program blir skillnaderna desto viktigare. För moderaterna är målsättningen att skattetrycket så småningom skall motsvara det vi hade i början av 1970-talet. Vi skulle också gärna se att detta vore möjligt. Men vi inser att det i nuvarande ekonomiska läge bara kan ske till priset av en helt oacceptabel försämring av samhällets service till sina medborgare. Förmodligen inser även moderaterna detta, precis som jag tidigare förmodat att socialdemokraterna inser behovet av en helt annan och stramare budgetpolitik. Men för båda tycks det kittla oemotståndligt i löftesnerverna. På ena sidan lovar man utgifter som man inte har täckning för. På den andra skattesänkningar som i lika hög grad saknar förankring i verkligheten. Det har gått bra, hittills kanske bör tilläggas, att locka väljarna med båda dessa metoder. Men det är svårt att omsätta denna löftesgivning i en ansvarsfull ekonomisk regeringspolitik. Det är detta vi just nu bevittnar, fru talman.

Fru talman! Jag har åhört alla inläggen från oppositionspartierna. På Per Ahlmarks tid brukade man tala om ”slagordsmaskinen”. När jag åhörde Ulf Adelsohn fick jag en känsla av att Per Ahlmark nu har fått sin överman i - Nr 50 ”slagordsautomaten”. Bland allt det som vi pepprades med var att moderaternas syfte är att frigöra människorna. Men ni har ju under sex år = 15 december 1982 haft möjlighet att driva en politik för att frigöra människorna. Vad har resultatet blivit? Vi har förlorat 160 000 industrijobb. När den borgerliga regeringen avgick var 176 000 människor arbetslösa. De kunde väl i någon mening kallas för frigjorda, men icke till något slags personlig frigörelse, utan till en marknadens frihet som drabbar dem hårt.

Så sker när slagorden möter verkligheten. Ulf Adelsohn sade att statsskulden är så stor att räntan på statsskulden drar 25 öre av varje krona vi betalar i skatt. Vem har dragit på oss dessa skulder? När den socialdemokratiska regeringen lämnade regeringsmakten var räntan på statsskulden ca 3 miljarder kronor. Den är i dag ca 15 miljarder kronor. Denna ökning har skett på sex år. Om ni tittar på den där 25-öringen som vi betalar på varje krona i ränta på statsskulden, så kan ni konstatera att från Ane den gamle och fram till 1976 har man kanske dragit på oss 5 öre av dessa va Övriga 20 är moderaternas verk — som det största borgerliga partiet under dessa år. Jag tycker att någon blygsamhet borde man kanske ha i åthävorna. Det är över huvud taget på det sättet att moderaterna nu för tiden har en fullständigt fenomenal förmåga att skylla ifrån sig resultaten av den borgerliga politiken. Det vore som om dessa år aldrig hade existerat. Man skyller på mitten. Ulf Adelsohn sade någonstans: Regeringspolitiken skulle vila på mittenpolitikens grund, sades det när den borgerliga regeringen tillträdde för sex år sedan — och vila och på grund är onekligen en lämplig sammanfattning av den politik som fördes. — Det var ju vänligt mot bröderna. Men i än högre grad säger man att det ju var Gösta Bohmans tid. Visst var moderaterna det största partiet, visst hade moderaterna hand om ekonomidepartementet, men vad bryr vi oss om det. Lojal som Per Ahlmark låter Ulf Adelsohn skulden falla ensidigt på sin företrädare i ämbetet. Det är inte så vackert. Men det går inte att på den vägen komma bort från verkligheten. Ola Ullsten tyckte att vi dinglade i rep. Jag vet inte om möjligen liknelsen låg nära till hands för den som nu i flera veckors tid måste ha känt den s.k. haverikommissionens rep strama om halsen. Men jag tror inte det är en riktig skildring av vår situation. Ni har lagt fram ett förslag i denna kammare om en voteringsordning enligt dens.k. seriemetoden. Den har av kammarkansliets experter avvisats såsom stridande mot riksdagsordningen. Jag har nu under det att ni har talat här upptäckt en sak till. Frågan om en sådan voteringsordning var faktiskt 95 föremål för riksdagens behandling så sent som 1973. Då hade ett antal folkpartister väckt en motion om att vi skulle övergå till den s.k. seriemetoden, dvs. den som de borgerliga reservanterna kräver i skatteutskottet. Förslaget avvisades av konstitutionsutskottet. Det avvisades av riksdagsmajoriteten med röstsiffrorna 248 mot 240 eller något sådant. Att nu i manipulativt syfte framföra ett förslag om en voteringsprocedur som riksdagen explicit har avslagit är ganska otillständigt. Ni kan inte riktigt ha svävat i tvivelsmål, för jag ser att en av reservanterna då var herr Molin, som numera ingår i skatteutskottet. Han måste alltså ha vetat om att en sådan voteringsprocedur som den han föreslog i skatteutskottet med stor majoritet hade avvisats av riksdagen för mindre än tio år sedan. Det kommer att bli ett bestående minne av detta försök av alla att manipulera rösträtten, oberoende av hur kommunisterna gör i den nuvarande situationen. Till kommunisterna vill jag säga: Ni har tidigare sagt att ni självfallet inte skulle fälla en arbetarregering. Ni insåg att ett litet parti på 5 20 inte kunde rikta ultimatum till ett stort parti.

Jag märkte att det fanns litet av reservationer i Lars Werners tal, så vi får väl se. Jag har ju bedrivit viss studiecirkelverksamhet, som han kallar det, med Lars Werner. Jag skulle vilja ge honom ett gott råd: Om man skall ställa ultimatum, då skall åtminstone siffrorna vara rätt. Det lärde jag mig av den senaste studiecirkeln, där jag lyssnade till Lars Werner och till de krav han hade. Jag har kontrollerat de siffror han angav och upptäckt att de är fel när det gäller effekten av momsen på livsmedel. Men jag kan inte hindra er att även med felaktiga siffror gå fram på den vägen, om ni så önskar. Vad jag vill säga är bara följande. För att klara det här landets ekonomi måste vi värna om statsfinanserna. Vi ser framför oss de påfrestningar som följer av den stora arbetslösheten bland unga människor och av mycket annat. Det sämsta vi kunde utsätta landet för vore en av statsfinansiell slapphet framtvingad inflationseffekt.

Fru talman! Först vill jag säga till Ola Ullsten, som här liksom i övriga anföranden hårt angrep oss moderater, att jag lika litet nu som annars kommer att bemöta angrepp från honom. Jag anser att vi har viktigare saker att göra. Jag tror Ola Ullsten vet bättre än någon annan vad angreppen på oss har kostat honom och hans parti i fråga om förtroende. Olof Palme! Jag är den förste att erkänna att vi under den tid vi satt i regeringen ville gå hårdare fram när det gäller besparingar och betydligt hårdare när det gäller avreglering. Men vi hade att anpassa oss till vad som kunde samla en majoritet inom regeringen och därmed en majoritet i kammaren. På samma sätt som det i dag finns motsättningar mellan Sten Andersson och Kjell-Olof Feldt i den socialdemokratiska regeringen, fanns det motsättningar inom den förra regeringen om hur hårt man ville gå fram. Jag sade i valrörelsen att jag tyckte att mittenregeringen höll rätt kurs men att farten var så låg att det inte var säkert att man klarade grynnorna. Men Olof Palme verkar som om han över huvud taget inte deltagit i riksdagen under de senaste sex åren. Det verkar inte som om Olof Palme är med i dag heller. Om det är så angeläget som Olof Palme säger att begränsa ökningen av statsskulden och få sunda statsfinanser — varför lägger ni då fram ett förslag som i ett enda slag ökar statsskulden med 20 miljarder kronor? Ni befinner er faktiskt i den unika positionen att ni kan skapa en bred — jag talar verkligen om en bred — majoritet kring verkligt hårda besparingsförslag. Vi moderater har ju sagt att vi är beredda, nu lika väl som när det var borgerlig majoritet i riksdagen, att ställa upp och hjälpa till att spara — tvärtemot vad ni socialdemokrater gjorde. I vartenda enskilt läge ville ni om något ha ökade utgifter, och ni sade nej till besparingar. Och nu vill nit.o.m. återta de besparingar som under hårt motstånd genomfördes förut. Jag förstår inte varför Olof Palme klagar över att statsskulden är så hög — han måste ju inse att han står som ansvarig — och i samma andetag yrkar bifall till förslag som ökar denna med 20 miljarder kronor. Det går ju inte att komma dragande med att just momsen skulle vara öronmärkt till att betala denna löftesproposition. Det är bara att läsa alla de förslag som står i proposition nr 50, som riksdagen skall ta ställning till i morgon, för att se hur många miljoner för att inte säga miljarder socialdemokraterna är beredda att ösa ut utan att de för en sekund har försökt finansiera detta. I mitt anförande försökte jag i varje fall i någon del anslå en positiv ton. Jag sade att jag trodde det var goda intentioner som låg bakom de socialdemokratiska förslagen på olika områden — när det gäller trygghet, arbetsmarknadslagstiftning och annat. Men jag sade att sammantaget har det blivit för mycket. Vi har så många ledighetslagar, så mycket förhandlingar och så mycket Åmanlagar och annat, att det kväver dynamiken i svensk industri. Vi föreslog under förra perioden att man skulle lätta på detta, vi föreslår det nu och vi kommer att föreslå det framgent. Vi kommer aldrig att ge OSS. Problemet är att socialdemokraterna motsatte sig varje förändring eller uppluckring av de lagar som var till hinder för dynamiken i svensk industri. Och nu är de i färd med att föreslå fler och fler sådana lagar. Tyvärr måste jag säga, Olof Palme, att den regering som socialdemokraterna nu bildat företräder samma expansiva politik som förut. Det är samma politik som socialdemokraterna för också i exempelvis Frankrike men som där redan har misslyckats. Man måste nu lära om. Situationen är ny. Nu gäller det att hålla igen på de offentliga utgifterna, inte att öka dem. Nu gäller det att se till att den fria sektorn i Sverige ökar, inte tvärtom. Fru talman! Får jag avrunda med att säga beträffande diskussionen om voteringsordningen, att självfallet inget av de förslag som ställts strider mot lagen. I så fall skulle självfallet talmannen över huvud taget inte ställa ett sådant förslag under proposition. De förslag som ställts är alltså naturligtvis alla lagenliga. Det som är avgörande är att svenska folket i dag vet att det i denna riksdag icke finns en majoritet för att höja mervärdeskatten. Det skulle då te sig mycket märkligt för detta svenska folk om resultatet blev på grund av olika omröstningstekniska knep att riksdagen trots detta höjde mervärdeskatten. Det hör inte till vanligheten. I det fallet delar jag Lars Werners uppfattning, att det skulle skada tilltron till politiker och till det demokratiska systemet. Slutligen, fru talman, om nu riksdagen icke bifaller regeringens förslag att höja momsen, faller då de fyra prioriterade vallöftena och avgår i så fall regeringen? Ett klargörande på den punkten skulle vara av ytterligt stort värde.

Fru talman! Olof Palme återkommer till arbetslöshetstalen efter att ha refererat felaktigt här i sitt huvudanförande. Visst har vi i dag en hög arbetslöshet i Sverige. Vi har för hög arbetslöshet. Men, herr statsminister, nu-—liksom före regeringsskiftet — gäller ju den verkligheten att man runt om i världen har en oerhörd arbetslöshet. Vid varje internationell jämförelse visar det sig att vi i Sverige så här långt har kunnat hålla arbetslösheten låg. Det hör ju till att Olof Palme i sin självtillräcklighet inte känner sig ha behov av att lyssna på sina motdebattörer, och det gäller också här i kammaren just nu. Men det hindrar inte mig från att påminna om det resonemang som Olof Palme för om statsskulden och räntan på denna. Vi frånsvär oss inte ansvaret för att underskottet i statsbudgeten har varit stort i flera år. Vi, liksom de flesta andra, gjorde det antagandet att vi från svensk sida — det gäller Norden över huvud taget — inte skulle välja den högerinriktade politik som man på så många håll i världen har valt. I stället skulle vi satsa på att klara en lågkonjunktur genom en expansiv politik. Sedan fick denna lågkonjunktur emellertid sällskap av våldsam strukturomvandling ute i världen. Hur vi än kontrollerar utvecklingen under de gångna sex åren, kan vi inte finna något år när socialdemokraterna i opposition förordat en försiktigare ekonomisk politik, när ni förordat en politik som var mindre expansiv än den politik som förts av de regeringar som jag har lett. Eftersom detta är verklighet borde rimligen också socialdemokraterna kännas vid sitt ansvar för statsskulden i dag. De borde inte agera på det viset att man dramatiskt ökar statsskulden och därmed räntan på denna — det är ju det som är poängen. Hur lång tid skall det ta innan ni accepterar verkligheten också i det här avseendet? När det gäller just vallöftena så har vi ju exempel på att ni fortfarande ställer er vid sidan av verkligheten.

I viss mån har ni ju accepterat det, i vart fall för 1983. Hela ert politiska budskap är ju emellertid att ni expanderar omslutningen i politiken ännu mer. Ni expanderar omslutningen till priset av en höjd moms och en höjd arbetsgivaravgift. Ni säger alltså rakt ut: I stället för att göra en åtstramning beträffande dessa transfereringar väljer vi att höja skatten. Men nettoresultatet blir ju ett ökat minus, ett ökat budgetunderskott. Och i den meningen har naturligtvis TCO-ordföranden alldeles rätt. Inte ett ord hade Olof Palme att säga om min belysning av skillnaderna i inställning till fördelningspolitiken, såsom den kommer till uttryck i extrasatsningen till pensionärerna. Den automatiska uppräkning som sker verkar till hela sin natur så, att de som i utgångsläget har mycket får ett stort påslag jämfört med dem som i utgångsläget har litet. Men när socialdemokraterna sedan skall göra denna extrasatsning använder ni återigen samma teknik, i stället för att ge de sämst ställda en fördel. Ni ger alltså de sämst ställda 426 kr. och de bäst ställda 1 450 kr., dvs. ökar skillnaderna. Inte ett ord till kommentar! Men jag kan förstå det — det är inte lätt att försvara den sortens fördelningspolitik. I voteringsfrågan vill jag säga: Det finns inget intresse av annat än att varje yrkande skall få ställas under proposition. Det är den inställning som vi har. Och jag har varit med i åratal, då man delat på voteringen och tagit en särskild votering om hemställan och en annan om motiveringarna, om det varit skilda motiveringar för samma hemställan. Visst kan vi leva med det. Men det intressanta är: Kommer ni från socialdemokratisk sida att hålla fast vid den taktikröstning som statsministern anmälde för massmedia i går kväll?

Fru talman! Med den moderata samlingsmoralen förhåller det sig så att moderater har full frihet att hårt angripa folkpartister — men folkpartist äge icke kröka ett strå på någon högermans hjässa. Men jag kommer — för att använda ett uttryck som jag tror att Ulf Adelsohn uppskattar — att fortsätta att kröka och göra det utan rädsla. Beträffande voteringsordningen: Det finns en majoritet i riksdagen mot att momsen skall höjas. Och det finns ingen riksdagsordning i världen — i varje fall inte här i Sverige — som gör att det skulle vara omöjligt att låta denna majoritet komma till uttryck. Jag tror att Olof Palme spar tid på att avsluta sina teologiska studier i det här ämnet. Sedan får socialdemokraterna, om momshöjningsförslaget faller, naturligtvis själva avgöra hur det skall bli med de fyra heliga löftena. Olof Palme trodde att jag talade om ett rep kring hans hals. Nej, det var nog Olof Palmes egna associationer. Jag talade faktiskt om silkessnöre — men det kan vara farligt nog. Dessutom säger Olof Palme att min skildring inte är riktig. Men det beror i så fall inte på mig. Jag läste bara högt ur socialdemokraternas valaffischer, broschyrer och annonser om vad ni sagt om reallöner, inflation, barnfamiljer, pensionärer, budgetunderskott och åtstramning. Allt skulle bli bättre. Nu håller ni på med en politik som går precis tvärtemot vad ni då sade. Jag tycker, fru talman, att dagens debatt tydligt visar — som jag sade också tidigare — att socialdemokraterna saknar hållbara alternativ till den tidigare förda ekonomiska politiken. Vårt mål från folkpartiets sida var då att få bort obalanserna i svensk ekonomi, att få bort underskottet i våra affärer med omvärlden, som, när det blir långvarigt, är ett tecken på en svag ekonomi, och att få bort underskottet i statsbudgeten, som, om det är stort och långvarigt, driver på inflationen, försvårar räntesänkningar och hela tiden krymper utrymmet för angelägna sociala reformer. Den här politiken skulle också göra det möjligt för oss att successivt föra över resurser från konsumtion till investeringar för att därigenom varaktigt trygga sysselsättningen. Det var också i det syftet som vi föreslog olika åtgärder som dels skulle underlätta företagens kapitalförsörjning, dels skapa en smidigare arbetsmarknad. Ett mål i sig var att få bukt med inflationen. Jag tror säkert, fru talman, att socialdemokraterna har samma mål. Också de vill naturligtvis trygga välfärden. Också de vill trygga sysselsättningen. Också de vill att näringslivet skall investera, och också de vill exportera. Inte heller de tycker naturligtvis om inflationen. Men i sitt nit att under oppositionstiden säga nej till allt vad vi föreslog i regeringsställning har de bakbundit sina händer. De arbetar för mål som de saknar medel för att uppnå. Till sist återstod bara nödutgången via rekorddevalveringen. Jag hoppas för Olof Palmes inre sinnesfrids skull att det svider i hans internationalistiska själ, när han i dag tvingas försvara just den sortens konkurrensdevalveringar som en gång ledde världen in i den djupa 30-talsdepressionen. Skulle andra regeringar följa i hans spår, finge vi uppleva ett allas krig mot alla i världsekonomin, där förlorarna nu som på 1930-talet skulle bli de små och de fattiga. Fru talman! Detta är en politik mot bättre förstånd. Devalveringen kanske hjälper för stunden, förutsatt att andra regeringar känner större ansvar än den svenska för en fungerande världshandel. Men på längre sikt är den svenska industrin i lika hög grad som resten av det svenska samhället beroende av att hela ekonomin blir sund. Ekonomin blir emellertid inte sund, om inte statsfinanserna blir det. Och det blir de inte när regeringen i ett läge då budgetunderskotten måste minskas i stället genomför en rekordhöjning. Halva den momshöjning som ni nu vill tvinga igenom kommer att gå åt för att betala räntorna vara på den ökning av upplåningen som ni åstadkommer. Ekonomin kan heller inte bli sund, om de människor vilkas arbete vi är beroende av för att få Sverige att växa ovanpå historiens kraftigaste reallönesänkning också skall drabbas av 10 miljarder i högre skatter. Det är fåfängt att tro att de barnfamiljer som i valrörelsen utlovades bättre villkor och nu i stället får räkna med att deras levnadskostnader höjs med 4 000 å 5 000 kr. skall känna den lojalitet som vi i ett för nationen besvärligt läge måste kräva av människorna. Det är lika fåfängt att hoppas på att få applåder från de pensionärer som i samma valrörelse överöstes med löften om bättre pensioner men som nu i stället får räkna med kraftiga försämringar i pensionsvillkoren. Man kan gå vidare i löfteskatalogen: Olof Palme talade länge och högstämt om det socialt rättfärdiga i sin politik, om hur ekonomin skulle kureras, om hur mån man är om att ge människor arbete, om hur målmedvetet man arbetar för en industriell expansion och om hur väl man i största allmänhet vill människorna i vårt land. Jag tror som sagt att regeringen vill väl, men socialdemokraterna förmår bara att säga det, inte att göra någonting vettigt för att det skall bli bättre. De har så att säga kommit av sig redan i starten. De har tränat fel, och de vet knappt åt vilket håll de skall springa. Och vet man inte vart man är på väg, så är risken mycket stor att man hamnar alldeles fel.

Fru talman! Statsministern har vid ett par tillfällen apostroferat mig, och det har gjort att jag har fått replikrätt. Det var tydligen mitt anförande i förmiddags som gjorde att statsministern halkade in på diskussionen om eliminationsmetoden och seriemetoden. Det var kanske inte Olof Palmes specialitet, och det kan man väl heller inte begära. Jag tror att det är mycket enkelt. Vare sig man använder eliminationsmetoden eller seriemetoden vid voteringar gäller att riksdagen skall ta ställning till varje sak för sig. När vi här i riksdagen t.ex. behandlar budgeten röstar vi om varje inkomstoch utgiftspost för sig. Det är precis det det handlar om. Vi har i skatteutskottet avgivit två reservationer. Den ena handlar om huruvida man skall höja momsen eller inte, den andra handlar om hur man skall ställa sig till andra finansieringsmetoder, t.ex. frågan om man skall införa skatt på utlandsinvesteringar. Jag noterar nu att Lars Werner i praktiken tycks ha anslutit sig till att riksdagen skall rösta separat om momshöjningen.

Fru talman! Thorbjörn Fälldin var mäkta sur för att jag inte tog upp alla hans olika inlägg, men jag har ett vitt spektrum att hantera — från herr Adelsohn till herrar Werner och Molin. Frågan om pensionerna kommer säkert Sten Andersson att ta upp i kväll. Låt mig bara säga några ord om sysselsättningen. När ni lämnade regeringsmakten var antalet arbetslösa 176 000. Arbetsmarknadsutbildning och beredskapsjobb omfattade 60 000 människor. Vi satte full fart, och på två månader är vi uppe i ungefär 100 000 människor i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsjobb — alltså har 40 000 fler förts bort från arbetslöshet. Det är ett konkret resultat av socialdemokratisk politik. Jag skall gärna uttrycka min uppskattning över Lars Werner på en punkt. Han har klätt av de borgerligas manipulationer med voteringsordningen. Kammarkansliet och alla de rättslärde har konstaterat att de borgerligas förslag var emot riksdagsordningen. Vidare har vi t.o.m. i kammaren högtidligt beslutat att den s.k. seriemetoden var mot riksdagens vilja. Likväl plockade de borgerliga fram förslag om den metoden. Då sade Lars Werner: Detta vill vi inte vara med om. Vi vill inte spela med i de borgerligas spel. — Det kan man hålla honom räkning för. Därmed står och sitter ni där med era mer eller mindre tvättade halsar, och kommunisterna av alla har räddat er från att bryta mot de demokratiska spelreglerna! Det hade ni väl inte tänkt er i alla fall! Men det här är viktigt också för oss. Jag avslöjar kanske inte så mycket om jag säger att det för oss—-i dens.k. studiecirkel som vi har bedrivit — har varit ett oavvisligt krav att kommunisterna icke skulle vara med i det borgerliga spelet om riksdagsordningen utan hålla sig till riksdagsordningen med oss. Det kravet är tillgodosett. Det håller jag återigen Lars Werner räkning för. Den frågan upptog den största delen av den s.k. studiecirkeln. Politik är mycket intressant. Det här utspelet kom mycket plötsligt. Vi visste inte alls om det. Vidare säger Lars Werner: Våra hjärtefrågor rör två saker. Den ena är differentieringen av momsen, och det vill ni ha en utredning om. Det har jag inget emot. Det finns ett intresse för det inom vårt parti. Den får gärna ske snabbt, bara den är förutsättningslös. Den andra är effekten av matmomsen och frågan hur den skulle kunna undanröjas via subventioner. Det är på den punkten som kommunisterna räknar fel. De räknar nämligen också med effekten av momsen i nästa led. Om man vill helt avskaffa effekten av momshöjningen på livsmedelspriserna, det ni kallar matmomsen, kostar det 800 milj.kr.

Det är därför en samvetsfråga som kommunisterna har anledning att ställa sig: Skall vi vara beredda att för ett så marginellt belopp fälla de här vallöftena? Den här kopplingen har vi gjort från början. Att som en marginell företeelse byta umbärliga varor mot viktiga varor — maten — är inte alls någon stor sak för oss. Men man skall ha klart för sig att vi socialdemokrater icke kan vika ifrån finansieringskravet. "Det har vi ställt i valrörelsen, och det håller vi fast vid.

Fru talman! Till Ola Ullsten vill jag bara säga att han utan rädsla kan fortsätta att kröka strån på mitt huvud — jag önskar honom lycka till i försöken! Statsministern kommer inte, säger han, att vika från kravet på finansiering av de fyra prioriterade löftena. Nu väntar jag, för jag vet inte vilken gång i ordningen, på svar på frågan varför dessa prioriterade löften, som i valrörelsen var viktigare än allt annat, i dag är mindre viktiga än hela proposition 50, med bidrag på alla tänkbara områden. Varför, Olof Palme, skall just momshöjningen öronmärkas för de fyra prioriterade löftena? I morgon är ni beredda att tillsammans med kommunisterna rösta igenom utgifter på många miljarder kronor utan ett öres finansiering, men de fyra prioriterade löftena måste ni av någon orsak öronmärka pengarna till! I går gjorde Olof Palme ett stort, oemotsagt, utspel i televisionen om att han fått fullmakt att avgå. Det intressanta i Olof Palmes senaste inlägg var att det därav framgick att han i varje fall inte kommer att använda sig av den fullmakten. Det ter sig nu alltmer sannolikt att regeringen förlorar omröstningen om momsen, och det verkar inte heller vara någon fara för kommunisterna att fälla den i den frågan — Olof Palme nämner i inlägg efter inlägg inte ett ord om att regeringen skall avgå. På den punkten har vi nog fått ett indirekt besked. I annat fall hade det varit hög tid att nu göra det tillkännagivandet. Hur blir det då med löftena — kommer de också att svikas? De fyra prioriterade löftena, de kanoniska löftena från Olof Palme, som var viktigare än allt annat i hela den socialdemokratiska valrörelsen — kommer de att svikas? På den punkten har vi ännu inte fått något besked. Där ligger dimslöjorna mycket, mycket täta. När det gäller frågan om voteringsordningen kan man nu konstatera att Olof Palme inte måtte ha lyssnat till herr Werner eller inte har läst vad han sagt. Det intressanta är att vad Lars Werner faktiskt sade — jag nämner detta för att påvisa det fullständiga kaos som råder hos de bägge socialistpartierna — var: ”Det förslag till voteringsordning som ställts av talmannen är det formellt korrekta. Men i detta fall har det förannonserats att detta skall utnyttjas för någon form av taktikröstning ——-.” Det är vänt mot er, Olof Palme! Det är ni som skulle utnyttja den ordning som Lars Werner tycker är riktig för något slags taktikröstning! Den som sitter här naken — det är inte vi; det är Olof Palme! Jag upprepar att om den voteringsordning som vi föreslagit skulle vara på något sätt olaglig, skulle talmannen inte heller ställa den under proposition. Nr 50 Men talmannen har redan i förväg meddelat att han kommer att ställa det Onsdagen den förslaget under proposition och att riksdagen får avgöra vilken voterings — 15 december 1982 ordning som skall användas. Jag säger nu för tredje gången i dag att det skulle te sig märkligt för svenska Upphävande av folket, som vet att det i den folkvalda riksdagen icke finns majoritet för att — beslutet om höja momsen, om momsen ändå skulle höjas därför att en och annan karensdagar, , utnyttjar voteringsordningen eller något annat för taktikröstning. Det finns — m.m. bara en sak att göra — att rakt fatta ett beslut om momsen skall höjas eller inte, så att svenska folket ser att vi följer den majoritet som finns i riksdagen och inte försöker tricksa runt den. Eftersom detta ändå är en ekonomisk och inte en voteringsteknisk debatt, vill jag avslutningsvis säga att i hela västvärlden är man numera överens om att det är liberalism och en vilja att satsa på den enskilde och hennes önskan att jobba som är det viktiga. Jag vet på rak arm inte något annat socialdemokratiskt parti i västvärlden mer än labourpartiet i England, mer eller mindre statt i vild upplösning, som driver den socialdemokratiska politiken om höjda skatter och höjda bidrag. T. o. m. i Lars Werners broderland hörde vi att den nye partisekreteraren ansåg att det var orimligt med alla centralt fattade beslut. Därför, Olof Palme, står vi fast vid vår önskan: Försök ge den enskilde mer av det svängrum som hon förtjänar.

Fru talman! Får jag än en gång bara kort konstatera att när arbetslösheten sjönk från 176 000 i september till 127 000 i oktober, den månad då den socialdemokratiska regeringen tillträdde, berodde det på de beslut som mittenregeringen tog i augusti att ställa ytterligare pengar till arbetsmarknadsverkets förfogande. Är det någon som har blivit avklädd av Lars Werner, är det faktiskt socialdemokraterna och statsministern. Olof Palme säger att det är ett grundläggande intresse — jag minns inte den exakta formuleringen — att vpk inte röstar nej till höjd moms tillsammans med de andra oppositionspartierna. Det är, fru talman och ärade kammarledamöter, ett oerhört avslöjande besked. Regeringschefen kan alltså inte acceptera att det här i kammaren faktiskt finns en majoritet mot regeringens förslag att höja momsen. Skyll inte, Olof Palme, den här diskussionen om omröstningsförfarandet på andra efter den bekännelse som statsministern, avsiktligt eller oavsiktligt, gjorde alldeles nyss! Behöver vi uppriktigt sagt, ärade kammarledamöter, över huvud taget föra den här diskussionen? Enligt den erfirenhet som vi som har tillhört Sveriges riksdag några år har är frågan oerhört enkel att lösa utan att det skapar några bekymmer för talmarspresidiet eller någon annan: Låt kammaren rösta ja eller nej till frågan or. att höja momsen enligt regeringens förslag! Det är så vi har röstat under: la år. När vi tidigare har höjt eller sänkt momsen, inte har det beslutet varit r > 1tet till en massa andra beslut i någon som helst formell mening. Att det ha, kunnat finnas ett politiskt intresse av 105 att man inte sätter sig i den situationen att man ökar utgifterna utan att ha inkomster för att betala dem är en helt annan sak. Man får försöka se till att man skapar majoritet för sina förslag. Men krångla inte till voteringsförfarandet! Låt oss ena oss om att vi, för att slippa varje diskussion i kammaren och ute i landet om att det pågår något fiffel med omröstningen i Sveriges riksdag, låter riksdagen utan varje bindning rösta ja eller nej till regeringens förslag om att höja momsen!

Fru talman! Jag skulle i och för sig kunna nöja mig med att instämma i vad förre statsministern sade. Men låt mig ändå tillägga ett par saker. Studiecirklar är som bekant till för att höja kunskapsnivån hos dem som deltar i verksamheten. Det är också därför som riksdagen har föreskrivit att studiecirklarna, för att bli statsbidragsberättigade, skall omfatta ett visst antal timmar. Jag har en känsla av att det fattas några timmar i den studiecirkelverksamhet som har pågått mellan Olof Palme och Lars Werner. I varje fall tycks det fortfarande vara så, att Olof Palme inte vill acceptera att en majoritet är en majoritet. Inte heller tycks han vilja acceptera att om majoriteten tycker en viss sak i en viktig eller en oviktig fråga, så måste det få komma till uttryck i riksdagens beslut. Konstigare än så är det inte. Vi behöver inte laborera med elimineringsmetoder, seriemetoder eller något annat invecklat. Vi behöver bara hålla oss till sunt förnuft och för den delen också till politisk anständighet.

Jag har för andra gången i dag anledning att hålla med Lars Werner när han säger: Skyll inte på oss, Olof Palme, om era vallöften inte går att infria! Det är möjligt att det ur socialdemokraternas synpunkt är så i voteringsteknisk mening. Men det kan rimligen inte vara vpk:s fel att socialdemokraterna för en politik som nu på upploppet visar sig inte hålla ihop. Vi har i Sverige — det har upprepats till leda — ett budgetunderskott på 90 miljarder kr. Vi har dessutom världens högsta skattetryck. Att i det läget föreslå att skattetrycket skall höjas ytterligare, inte därför att delar av budgetunderskottet skall bantas bort utan därför att man skall lägga ännu fler utgifter till dem som vi har och som redan är för många, det är oklok politik, alldeles oberoende av vilka andra motiv som kan finnas för de sociala förbättringar som socialdemokraterna vill finansiera med en höjd moms. Det är inte så att vi i folkpartiet skulle känna oss särskilt glada över att införa karensdagar. Inte heller känner vi oss lyckliga över att inte kunna förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Vi älskar inte att klämma åt kommunerna och tycker inte att det kändes särskilt lätt att tumma på pensionernas värdesäkring. Men vi vet att alternativet är ännu värre just för de grupper som det gäller. Alternativet med en ekonomi i obalans innebär nämligen att alla drabbas okontrollerat utan att vi kan styra resurserna till de människor Nr 50 som bäst behöver dem. Det är med denna låt-gå-politik av socialdemokratisk Onsdagen den modell som vi till sist kan hamna i det som med rätta skulle kunna kallas för 15 december 1982 social nedrustning. Det är uppenbart — och här håller jag med Ulf Adelsohn — att av vad som här har sagts måste ha framgått att de fyra s.k. heliga eller prioriterade löftena faktiskt var de minst prioriterade. Allting annat kan man ju föreslå utan att tala om hur det skall betalas. Men för att just dessa fyra löften — m.m. däribland borttagande av karensdagarna — skall infrias, ställer man upp särskilda villkor. Med detta tycker jag att den socialdemokratiska löftespolitiken är så avklädd som den över huvud taget kan bli. Så var det alltså också med dessa de allra heligaste av löften: Bort gå de, sakta skrida de, ett efter ett till skuggornas värld. Måtte hela regeringen snart följa samma väg!

Fru talman! Ola Ullsten hade den goda smaken att önska regeringen fysisk död. Jag tycker inte att det är sådant vi skall ägna oss åt i den politiska debatten. Om folkpartiet försvinner, vilket det tycks vara på väg att göra, så 107 hoppas jag att dess tidigare medlemmar kommer att få leva och behålla hälsan, om än i andra partier. Till Thorbjörn Fälldin vill jag säga följande. Ni försökte åstadkomma en voteringsordning som kammarens kansli klart utredde står i konflikt med riksdagsordningen. Det har ingenting att göra med om man är för eller emot momsen. Det har att göra med att manipulera de regler som gäller för kammarens arbete. Så länge ni trodde er behöva det, var ni alla tre — folkpartiet, centern och moderaterna — helt överens om att försöka med manipulationen. Det är först sedan kommunisterna sagt att de för sin del inte är villiga att medverka i detta som ni viker undan. Det är i sig ett intressant besked. Det har konstaterats att i kammaren föreligger en majoritet för ett infriande av de fyra vallöftena. Över detta ondgör sig de borgerliga partierna. Deras smekningar av vpk har ju det syftet att det skall bli så, som de hoppas, att vanliga löntagare skall få karensdagar, att en arbetslös ingenjör skall få mindre än 5 26 av sin lön, att pensionärerna skall tappa sin värdesäkring, att barnomsorgen i de kommuner som har gjort insatser för den skall undergrävas. Det är vad de vill. Och de vill naturligtvis mycket mera. I hela valrörelsen drev de sina besparingsförslag, som skulle innebära 12 miljarder ytterligare i nedskärningar för pensionärer och barnfamiljer. Dem vågar de inte plocka fram i dagens debatt, men de finns där naturligtvis. Den dag då statskassan undergrävs genom att man inte får någon höjd moms får man ökat stöd för de kraven — det är så de tänker. Ulf Adelsohn är väldigt argsint. I början av debatten trumpetade han för den som ville höra på att nu var det klart att det blir en regeringskris, regeringen avgår. Nu när debatten har pågått en stund trumpetar han med samma förvissning att regeringen naturligtvis sitter kvar. Han har inte upptäckt att han faktiskt i dagens debatt är statist. Han vill ju alltid, i alla lägen, att regeringen skall avgå, eller hur? Jag behöver inte ge honom några besked. Han får stå och vara nyfiken. Det är Lars Werner som är i trapetsen denna dag.

Delar därav kan vi resonera om, och det har vi gjort, förutsatt att det blir en finansiering. Då får ni överväga vad ni kan uppnå och om ni vill riskera de här landvinningarna. Varför driver vi då den här frågan om finansieringen? De borgerliga säger väldigt litet ansvarsfullt att det spelar väl ingen roll, pengarna kan man inte öronmärka. Jag minns förhandlingar med Gunnar Hedlund där det togs fram skatter på varje läskedrycksflaska för att intill sista öret betala ökningen av försvarsutgifterna; det var väl 1958. Då var pengarna öronmärkta av bl.a. pedagogiska skäl. Man var nödsakad till det. Vårt läge är ju detta. Vi har talat så mycket om statsskulden i dag. Jag har inte klagat över den, men jag konstaterar att när vi avtågade från regeringsmakten 1976 hade vi ett budgetunderskott på 3,7 miljarder, men när vi kom tillbaka var det uppe i 90 miljarder. Det är måttet på de Nr 50 borgerligas vanskötsel av ekonomin, framför allt av statsfinanserna. Varje år Onsdagen den lade vi fram ett starkare budgetförslag än ni, trots att vi befann oss i 15 december 1982 opposition. Det är så typiskt att ni även nu, när ni första gången är lösa och lediga, kommer med ett samlat förslag som skulle innebära en ytterligare försvagning av budgeten med en eller två miljarder. Ni är tillbaka med överbuden. Då måste vi skaffa täckning för att kunna skydda de svaga grupperna i samhället och klara sysselsättningen. Det är för oss det väsentliga. I vartenda valtal sade jag — och den pedagogiken var nödvändig -— att vi har dessa fyra löften, och dem skall vi klara med en ökning av mervärdeskatten och en mindre höjning av arbetsgivaravgiften. Det är detta förslag som vi lägger fram.

Samtidigt som ni säger att man måste dra åt svångremmen vill ni ge till dem som är välbeställda och har alla typer av subventioner. Det är denna politik som vi motsätter oss. Vi vill skapa svängrum för ekonomins utveckling. Därför måste vi öka det produktiva sparandet, och alla måste göra uppoffringar och inskränka sin konsumtion. Men genom våra fyra vallöften ser vi till att de gamlas, sjukas, arbetslösas och barnfamiljernas välfärd skyddas. Därför är det stora ting som står på spel. Det liberalistiska synsätt som herr Adelsohn talar om har misslyckats i land efter land. Att kunna förena en politik för social trygghet med en politik som innebär en beslutsam satsning för att nå ekonomisk styrka — det är i grunden vad dagens debatt gäller. Därför måste regeringen stå fast i huvudfrågorna.

Fru talman! Det är måttligt stimulerande att höra till evakueringstalarna. Det får väl bli litet grand av repetitionsövning av vad som sagts sedan nu de stora elefanterna har dansat färdigt. Dock bör det först sägas att det brukar höra till god ton att inte vara så polemisk som statsministern var i sitt slutanförande, när övriga talare inte längre har replikrätt. Det finns ju andra socialdemokratiska talare som kan gå i svaromål när vi nu tar upp saken på nytt — och den sak som skall tas upp gäller naturligtvis att de fyra vallöftena ställer till många svårigheter när de skall tvingas igenom av socialdemokraterna här i kammaren. Främst beror det naturligtvis på att förslagen är tveksamma i sak. De innebär ju att skatteskruven dras åt ytterligare, att inflationen fördubblas och att budgetunderskottet stiger. Men de har också visat sig vara förenade med många formella problem i riksdagen, inkl. 109 behandlingen i utskotten. Anledning är förstås socialdemokraternas underliga idé att villkora förslagen med höjd moms. Det har ställt till svårigheter i utskotten. I socialutskottet har vi haft att behandla frågan om höjda barnbidrag och flerbarnstillägg och frågan om statsbidrag till barnomsorgen. Det borde egentligen ha varit en ganska enkel behandling. För förslaget om höjda barnbidrag finns det en massiv majoritet i utskottet och här i kammaren. Såväl centern som folkpartiet biträder regeringsförslaget om en höjning av barnbidrag och av flerbarnstillägg. Men detta enkla och raka bifall till regeringsförslaget vill inte socialdemokraterna veta av. Utan höjd moms inga höjda barnbidrag — det är socialdemokraternas linje. Det naturliga hade förstås varit att först ta ställning till om barnbidragen borde höjas och sedan hur denna höjning bör betalas. I den första frågan skulle då majoriteten vara betryggande. I den senare skulle riksdagen ha att välja mellan ett skattehöjningsalternativ från socialdemokraterna och ett besparingsalternativ från folkpartiet och centern. Nu väljer alltså socialdemokraterna att bunta ihop frågorna. Det har som sagtlett till en del formellt trassel. Det är dock ett obetydligt problem jämfört med det sakliga. Vad socialdemokraterna säger är nämligen att de inte ser några skäl för en höjning av barnbidragen om inte momsen höjs. Samtidigt säger man att barnbidragen måste höjas därför att momsen höjs. Men det är ju ett cirkelresonemang. Momsen skall höjas därför att barnbidragen höjs, och barnbidragen skall höjas därför att momsen höjs. Den logiska slutsatsen av det resonemanget vore ju att strunta i bägge delarna, och den slutsatsen drar moderaterna. Kan det då vara ett riktigt resultat av detta resonemang? Det menar jag att det inte är, för det är inte den höjda momsen som motiverar höjda barnbidrag. Det finns mycket goda skäl att höja barnbidragen ändå. En höjd moms skulle lägga sten på börda för barnfamiljerna. Men även utan denna sten behöver bördan lättas. Barnbidragen höjdes senast den 1 oktober 1980, då med 200 kr. till 3 000 kr. per barn och år. Därtill kommer från den 1 januari i år flerbarnstillägget om 750 kr. extra för tredje barnet och 1 500 för fjärde och följande barn. Under de nio kvartal som gått sedan det allmänna barnbidraget senast höjdes, har priserna stigit med över 20 Zo. Under 1983 kommer inflationen att fördubblas jämfört med vad som hade blivit fallet om den förra regeringens politik fått en fortsättning. Det finns alltså mycket goda skäl att höja barnbidragen för att till någon del kompensera barnfamiljerna för det inträffade och de förväntade prisstegringarna. Men det tycker inte socialdemokraterna, och det tycker inte moderaterna. Socialdemokraterna är med om det bara om man får lägga på barnfamiljerna ytterligare 2 26 prishöjning. Det är ett väldigt konstigt resonemang. Så kan man bara resonera om man tar lätt på barnfamiljernas problem. Om man däremot säger sig att särskilt flerbarnsfamiljerna har det nu så kärvt och besvärligt att de måste få ekonomisk hjälp, då försöker man göra en omfördelning mellan grupperna i samhället. De som har det svårast måste få ett handtag, medan de som har en bättre ekonomi får bära något mer av den nödvändiga anpassningen till våra ekonomiska resurser. Det är vad vi gör, när vi föreslår sparande av andra offentliga utgifter för att få utrymme för hjälp till barnfamiljerna. Jag tycker att socialdemokraternas sätt att villkora höjda barnbidrag med höjd moms är ett av flera exempel på att de inte har en genomtänkt fördelningspolitik. Trots att det är flerbarnsfamiljerna som drabbas hårdast av prishöjningarna och reallönesänkningarna, är socialdemokraterna inte beredda att ge dem ett endaste litet handtag, om man inte samtidigt får lägga på dem en extra skattebörda — en skattehöjning som kanske inte betyder så mycket för vissa inkomsttagare utan barn men som kan bli direkt förödande för barnfamiljerna. Jag skulle därför vilja fråga de socialdemokratiska företrädarna i utskottet och gärna socialministern hur ni kan stå till svars med en sådan ordning. Kan ni verkligen gå ut till barnfamiljerna och säga att får vi inte klå er på ytterligare 2 26 moms, får ni inga höjda barnbidrag? En inflation nästa år på kanske 12 9 får ni klara utan någon kassaförstärkning. Bara om vi får öka den till 14 26 med hjälp av en momshöjning får ni kompensation! Vad är det för slags resonemang? Och vad är det för slags fördelningspolitik? Den kan då inte kallas logisk och definitivt inte rättfärdig. Samma vidunderliga resonemang för socialdemokraterna också beträffande flerbarnstillägget. Det är bra att socialdemokraterna nu är för detta extra tillägg för flerbarnsföräldrar. Vi vet att det är de familjerna som har det kämpigast. Från att ha varit emot det förslaget från förra regeringen är man nu för det. Heder åt den som kommer på bättre tankar! Det finns emellertid en liten oroande antydan om att det kan vara fråga om en omvändelse under galgen. Regeringen meddelar nämligen att stödet skall ses över. Det har i utskottet lett till att samtliga partier lagt synpunkter på vad denna översyn av samhällets stöd till barnfamiljerna skall gå ut på. Gemensamt för de åsikter som då kommer fram är att man bör ta ett samlat grepp. Såväl skattepolitiken som livsmedelssubventioner, bostadsstöd och barnbidrag bör tas in i bilden. Det är också nödvändigt att se till det stöd som via skattemedel går till barnomsorgen. Behovet av utbyggd barnomsorg och ett obeskattat vårdnadsbidrag till föräldrar med små barn bör också, enligt folkpartiets mening, tas in i denna samlade genomgång av samhällets stöd till barnfamiljerna. Jag vill för vår del därutöver lägga till, att det faktum att hänsyn måste tas till den faktiska skattebelastningen inte får tas till intäkt för att frångå principen om särbeskattning. Varje inkomsttagare bör även i fortsättningen vara ett självständigt skatteobjekt. Det är med sänkta marginalskatter och ett stopp för ett ständigt höjt skattetryck som också barnfamiljerna blir hjälpta. Det är angeläget att denna samlade översyn av stödet till barnfamiljerna, som riksdagen nu föreslås begära, sker skyndsamt. Det borde vara möjligt med hjälp av de analyser och principresonemang som familjeekonomiska kommittén, enligt de uppgifter som utskottet fått, inom kort kommer att lägga fram. Utskottet har också haft att behandla regeringens förslag till statsbidrag för den kommunala barnomsorgen. Det är egentligen en ganska trist historia. Riksdagen beslöt ju förra året att radikalt ändra statsbidraget till barnom sorgen. Beslutet innebar att reglerna blev mycket enklare och gav större frihet åt kommunerna. I sin iver att säga nej till allt vad den förra regeringen företog sig motsatte sig emellertid socialdemokraterna det förslaget. Resultatet ser vi nu. Trots att alla inser att det gamla statsbidragssystemet är krångligt och otympligt, vill nu socialdemokraterna ändå återgå till det. Det kan inte göra någon människa glad. Om det var regeringens avsikt att öka bidragen till kommunerna — f. ö. samtidigt som man i överläggningar vill få kommunerna att hålla igen — så hade detta låtit sig göra genom att höja bidragsprocenten av kommunernas bruttokostnader för verksamheten. Om nu socialdemokraternas förslag blir riksdagens beslut, är det bara att hoppas att regeringen snarast kommer tillbaka med ett nytt förslag till statsbidrag för barnomsorgen. Jag tror att när socialdemokraterna, nu i ansvarig ställning, granskar den förra regeringens förslag, skall de finna att det var en god lösning. I viss mening kan socialdemokraterna sägas redan ha kommit till den slutsatsen. Om man nämligen inte får igenom momshöjningen vill man behålla det statsbidragssystem man gick emot i våras. Detsamma gäller karensdagarna. Alla sociala skäl för slopandet av karensdagarna, som socialdemokraterna lagt sådan vikt vid, är som bortblåsta om inte momsen höjs. Det var tydligen mest munväder. Bara om momsen höjs är det oacceptabelt med karensdagar. Om momsen inte höjs, kan de väl försvaras — det är numera socialdemokraternas åsikt. Så snurrig är den nya regeringens politik, herr socialminister. Man har på punkt efter punkt en politik för nationen om momsen är runt 20 90 och en helt annan om momsen är 22 Zo. Vad som händer vid en 24-procentig moms vet ingen. Klart är att det är momsnivån som har blivit den socialdemokratiska regeringens ideologiska rättesnöre. Precis som socialdemokraterna har en politik före valdagen och en annan efter, har man ett slags politik för varje nivå av momsen. Vilket försvar man än vill anföra för denna hållningslöshet, inte ökar den respekten för regeringen och regeringspartiet. Detta kan dess värre också ytterligare fräta på allmänhetens förtroende för politiker och för politiskt arbete över lag. Det är en allvarlig utveckling i en demokrati. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i socialutskottets betänkande nr 12 som bär mitt namn och i övrigt till utskottets hemställan. Jag yrkar samtidigt bifall till de reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 som följer upp folkpartiets partimotion i de där berörda delarna.